Fru talman! Tack, utrikesministern, för det positiva svaret på min interpellation! Jag är fullt medveten om att både ministern och regeringen jobbar aktivt med jämställdhet, och jag är också glad över att Sverige redan har agerat gentemot Turkiets olyckliga beslut att lämna Istanbulkonventionen. Jag tycker dock att Istanbulkonventionen är så viktig att vi bör lyfta detta till debatt här i kammaren. Jag hoppas även att ministern och regeringen kommer att fortsätta att stärka sitt arbete med konventionen ytterligare. När Europarådet antog Istanbulkonventionen 2011 var det ett stort framsteg för världens kvinnor. Det var en seger för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Konventionens syfte är att skydda kvinnor och flickor mot alla former av våld och att förebygga, lagföra och avskaffa våld mot kvinnor och våld i hemmet. Den slår fast att våld mot kvinnor är ett uttryck för historiskt ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män. Äntligen fanns det ett juridiskt bindande avtal som förbjuder alla former av våld mot kvinnor både i hemmet och i samhället - en efterlängtad konvention som sätter fokus på det faktum att kvinnor och flickor i världen ofta utsätts för olika former av våld, trakasserier och förtryck bara för att de är kvinnor. Enligt UN Women utsätts en av tre kvinnor i världen under sin livstid för fysiskt eller sexuellt våld. Våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och drabbar kvinnor oavsett religiös eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats. Fru talman! Turkiets beslut att lämna Istanbulkonventionen är naturligtvis ett stort svek och ett bakslag för alla världens kvinnor och i synnerhet för de turkiska kvinnorna. Turkiet var med och tog initiativ till konventionen och var också första land att ratificera den. Konventionen har undertecknats av hela EU och ett stort antal länder inklusive Sverige. Nu väljer Turkiet att lämna konventionen och fjärmar sig därmed än mer från det europeiska samarbetet. Turkiet väljer att lämna Istanbulkonventionen i en situation när förtrycket mot kvinnor i Turkiet ökar. Det är minst sagt anmärkningsvärt. Våld mot kvinnor är ständigt närvarande i Turkiet, och under pandemin har våldet ökat. Enligt WHO utsätts 38 procent av landets kvinnor för våld från en partner. Det är hårresande! Kvinnors situation i Turkiet är svår. Bara i februari i år mördades 33 kvinnor av män. Regeringen i Turkiet visar inga tecken på att försöka vända den negativa utvecklingen, utan tvärtom spär man på och legitimerar våldet och förtrycket. Det sker exempelvis genom gripande av kvinnorättsaktivister som demonstrerar för kvinnors rättigheter och genom legitimering i statliga medier av våld mot kvinnor. Politiker i konservativa partier, inklusive AKP, menar att konventionen underminerar turkiska familjevärderingar. Sverige måste fortsätta att stå upp för och försvara Istanbulkonventionen i alla sammanhang där det är möjligt. Sverige måste också med ännu större kraft framföra sin kritik till Turkiets regim angående beslutet att lämna denna viktiga konvention. Vi måste göra helt klart för den turkiska regimen att det är helt uteslutet för Turkiet att ansöka om medlemskap i EU så länge landet inte respekterar grundläggande mänskliga rättigheter inom alla områden. Istanbulkonventionen om att bekämpa alla former av våld mot kvinnor är självklart en fundamental del av dessa grundläggande mänskliga rättigheter.

Fru talman! Jag tackar ministern för svaret, och det är uppenbart att vi är överens i denna fråga. Det är bra att ministern har haft en direkt kontakt med motparten. Det är också bra att på plats i Turkiet träffa de olika organisationer som jobbar mot kvinnovåld och för jämställdhet. Jag har också besökt Turkiet vid flera tillfällen och träffat denna typ av organisationer, och jag vet hur viktigt det är att de får höra att de inte är ensamma och att de har ett stöd. Detta arbete måste därför fortsätta och intensifieras. Turkiets beslut att lämna Istanbulkonventionen har upprört en hel värld, och protester har kommit från en rad länder och internationella organisationer, självklart även från de turkiska kvinnorna och deras organisationer. Just nu pågår en rättsvidrig rättegång mot 108 politiker från vänsterpartiet HDP, varav 50 är kvinnor. I dag finns tusentals politiska fångar i Turkiet. HDP uppskattar att fler än 4 000 är medlemmar av HDP och att fler än 1 500 av dessa är kvinnor. Kvinnliga politiker upplever att de är mer utsatta. Erdogan verkar anse att kvinnor inte ska ägna sig åt politik och helst inte förvärvsarbeta över huvud taget. Erdogan anser att kvinnor i stället ska stanna hemma och föda barn, helst fem. Erdogan vill helt enkelt införa ett mer konservativt islamiskt samhälle, och där passar Istanbulkonventionen inte in. Vänsterpartiet HDP har under decennier konsekvent jobbat för ett mer jämställt Turkiet och kallas ofta för kvinnopartiet. HDP har i sina stadgar att en man och en kvinna måste väljas till alla ledande positioner. HDP:s arbete för jämställdhet och kvinnors rättigheter ses av den turkiska regimen som ett hot och är en av anledningarna till att partiet har utsetts till måltavla av regimen. Kvinnoorganisationer i Turkiet får allt svårare att verka och blir ofta utsatta för trakasserier. Omkring hundra kvinnoorganisationer, det är svårt att säga exakt, har stängts ned. Många fortsätter ändå trots hot om fängelse och trakasserier. Allt färre kvinnor förvärvsarbetar. Turkiet lämnar Istanbulkonventionen när den behövs som allra mest sett ur de turkiska kvinnornas perspektiv. Våldet mot kvinnor i Turkiet ökar för varje dag. Förra året dödades över 300 kvinnor av män, och, som jag sa tidigare, enligt Amnesty och kvinnorättsorganisationer i landet dödades 33 kvinnor bara i februari i år. Det är uppenbart att de turkiska kvinnorna behöver mer skydd, inte mindre. Men om regimen får sin vilja igenom kommer Turkiets kvinnor att sakna ett effektivt skydd. Men Turkiets kvinnor finner sig inte i detta. Efter att Turkiet drog sig ur konventionen har stora demonstrationer genomförts i flera delar av landet med tusentals deltagare. Även om det är hoppfullt riskerar det samtidigt att våldsamheter ökar mellan demonstranter och polis. Flera av demonstranterna menar att Istanbulkonventionens vara eller inte vara är en fråga om liv och död. Flera oppositionspartier har glädjande nog överklagat beslutet till högsta domstolen mot bakgrund av att den turkiska författningen säger att landet enbart kan lämna internationella åtaganden med parlamentets goda minne. Beslutet att lämna konventionen fattades utan att parlamentet konsulterades, och det är i högsta grad anmärkningsvärt. Det är otroligt viktigt att Sverige stöder de krafter i Turkiet som står upp för Istanbulkonventionen, jämställdhet och kvinnors rättigheter. De partier och de kvinnoorganisationer som vågar trotsa regimen är värda allt vårt stöd, både politiskt och ekonomiskt. Det är bra att Sverige redan har ett stöd till kvinnoorganisationer i Turkiet, vilket ministern redogjorde för. Men anser ministern att detta stöd behöver utökas mot bakgrund av den allvarliga situation som Turkiets kvinnor befinner sig i och mot bakgrund av att Turkiet lämnat Istanbulkonventionen?

Fru talman! Tack, utrikesministern, för svaret! Det är utmärkt att ministern har diskuterat med Europarådets generalsekreterare eftersom det är Europarådets konvention vi pratar om. Istanbulkonventionen är den mest omfattande konventionen för kvinnors rättigheter som tagits fram, och den har ratificerats av näst intill samtliga länder i Europa. Konventionens styrka och potential ligger i att den innehåller bestämmelser och krav på åtgärder, lagstiftning och förebyggande arbete som en stat har ansvar att uppfylla. I slutänden har konventionen som syfte att avskaffa alla former av diskriminering av kvinnor och att främja faktisk jämställdhet mellan kvinnor och män. Detta är fantastiskt. Nu ser vi tyvärr att jämställdheten går tillbaka i många länder, särskilt i länder där högernationalistiska regimer kommit till makten. Turkiets beslut att lämna konventionen får självklart oerhört negativa konsekvenser för kvinnor världen över, men särskilt för de turkiska kvinnorna. Jag är djupt orolig för att det turkiska exemplet sprider sig till fler länder så att vi får se fler länder lämna denna viktiga konvention. Det är därför oerhört viktigt att Sverige och andra demokratiska länder fortsätter att stå upp för Istanbulkonventionen med full kraft, stärker arbetet med att försvara konventionen och förmår fler länder, inte färre, att ratificera den. Ordförandeskapet i OSSE är ett utmärkt tillfälle att intensifiera arbetet med Istanbulkonventionen och andra jämställdhetsfrågor. Till de kämpande kvinnorna i Turkiet och till de partier och organisationer som oförtrutet fortsätter att försvara Istanbulkonventionen om att stoppa våld mot kvinnor i hemmet och i samhället och står upp för kvinnors rättigheter vill jag säga: Ni är inte ensamma. Vi är många som står bakom er.